Herr talman! När jag tackar herr statsrådet för svaret, vill jag framhålla att jag givetvis också är medveten om den beställning som riksdagen gjorde i höstas och om att frågan i och för sig är föremål för prövning inom medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté. Anledningen till att jag ställde frågan var emellertid den att jag var intresserad av att höra om socialministern till äventyrs delade min uppfattning, huruvida inte frågan om straffskärpning för olaga narkotikahandel och förberedelse därtill ändå är av sådan art, att den borde kunna behandlas med förtur. När jag nu tar del av statsrådets svar, tycker jag mig finna att avsikten är att den här frågan skall behandlas i det större sammanhanget, såsom en del av hela det vidsträckta problemet om narkotikamissbruk m.m. Det gör att jag känner mig litet betänksam. Jag tycker nämligen att det är rätt stor fara i dröjsmål. Det finns väl anledning erinra sig att riksdagen år 1962 beslöt att straffmaximum skulle höjas från 1 till 2 år och att man då ansåg denna åtgärd både lämplig och nödvändig. När sedan brottsbalken genomfördes sänktes straffmaxi mum något oavsiktligt från 2 till 1 år. Jag tycker därför — inte minst med hänsyn till det beslut som riksdagen fattade i höstas — att det borde vara möjligt att utan olägenhet behandla just den här frågan om olaga narkotikahandel och förberedelse därtill i förtur. Den senaste tidens utveckling talar för att en snabb behandling är nödvändig, och jag skulle vilja efterlysa litet djärvare grepp i den här frågan än vad som kanske brukar vara vanligt när det gäller utredningsmaskineriet.
Herr talman!

Riksdagen hade ju i höstas tillfälle att mycket ingående behandla frågan, och det förekom i vart fall i olika remissvar skiftande meningar. Det är därför ganska naturligt att jag, innan jag tar ställning till denna mycket viktiga fråga, vill ha spörsmålet belyst från olika sidor. Det förväntar jag mig också få i det material vi nu har att se fram emot.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det senaste inlägget. Det är alldeles givet att denna fråga måste vara belyst från olika synpunkter innan man tar ställning till den. Vad jag efterlyste var att man skulle kunna behandla denna fråga med förtur, och sedan den fått sin förberedande prövning är det angeläget att riksdagen utan dröjsmål får tillfälle att ta ställning.
Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat finansministern om han vill medverka till sådan ändring av gällande bestämmelser att arbetsgivaravgift som uppgår till högst 1500 kronor debiteras på arbetsgivarens slutskattesedel. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Eftersom motioner i denna fråga kommer att behandlas vid årets riksdag, anser jag mig böra avvakta riksdagens prövning av frågan.

Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till statsrådet och chefen för socialdepartementet för att han har svarat på frågan. Jag kanske kan säga att jag blev något förvånad. Jag har försökt plöja igenom den motionsflod som vällt fram de här dagarna, men det har förbigått mig att någon motion i denna fråga har väckts. Nu kommer jag naturligtvis att få vänta tills utskottsutlåtandet föreligger; då får vi se hur det står till. För mig är detta en praktisk fråga. Det har det tydligen även varit för motionärerna. Vi får hoppas att utskottet och kamrarna beslutar en praktisk lösning av frågan, ty det måste ändå vara en fördel att få denna summa höjd och debiterad vid ett tillfälle i stället för sex gånger per år. Med detta tackar jag än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Hamrin i Jönköping har frågat om jag — mot bakgrund av en nyligen inträffad olyckshändelse — överväger att ta initiativ till en översyn av giftförordningens bestämmelser angående hantering och förvaring av gifter och andra hälsofarliga ämnen i syfte att förhindra ytterligare olyckshändelser av liknande slag. Giftförordningen anger vissa allmänna regler för hanteringen av gifter och andra hälsofarliga varor. Det föreskrivs att sådan vara skall handhas och förvaras så att de med varan förenade riskerna i möjligaste mån begränsas. Förstöring eller annat oskadliggörande av hälsofarlig vara, som inte längre skall användas för sitt ändamål, skall ske på betryggande sätt. Den som åsidosätter nödig aktsamhet vid hantering av hälsofarlig vara kan dömas till böter eller, i grova fall, fängelse i högst ett år. De rambestämmelser som giftförordningen innehåller anser jag lämpligt utformade. För tillämpningen finns vissa närmare regler i en tillämpningskungörelse. Giftnämnden utövar högsta tillsynen över efterlevnaden av giftförordningen och tillämpningskungörelsen. Giftnämnden undersöker omständigheterna kring den olyckshändelse som herr Hamrin syftar på. Om erfarenheterna från denna händelse visar att det finns behov av anvisningar för att undvika ett upprepande, utgår jag från att giftnämnden kommer att meddela sådana.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

Besiktningen får ske vid valfri besiktningsstation två månader före inställelsemånaden eller två månader efter, men om den äger rum efter inställelsemånadens utgång får man betala en högre avgift. För en personbil är det 50 kr. mot annars 35 kr. Genom denna ordning har fordonsägarna större frihet att välja tidpunkt för besiktningen samtidigt som den högre avgiften under de två månaderna efter inställelsemånaden gör att bilprovningsstationerna kan räkna med en för hela verksamheten önskvärd spridning av inställelserna. Detta är motiverat av strävandena att hålla kostnaderna för verksamheten som helhet så låga som möjligt. Om en fordonsägare vill undvika den högre avgiften, bör man rimligen kunna kräva av honom att han anmäler fordonet för besiktning i så god tid att det kan tas emot under inställelsemånaden.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på min enkla fråga, men jag kan inte säga att jag är nöjd med det. Det kan ur den enskildes synpunkt inte anses vara riktigt att det är helt beroende på beläggningen på Svensk bilprovning om man skall betala den högre avgiften eller inte. På det ena stället kanske man kan komma den sista dagen i månaden och direkt få sin bil besiktigad, men på ett annat ställe kan man få vänta tre, fyra dagar eller längre. Det är som sagt helt beroende på beläggningen på just den station där man anmäler sig. Det skulle väl inte vara så märkligt att ändra på denna bestämmelse så att man, om man har anmält sin bil till besiktning i rätt månad, inte skall behöva betala den högre avgiften, oavsett när Svensk bilprovning kan ta emot fordonet. Om den enskilde däremot i sin tur inte kan komma med bilen på den bestämda tiden, är det naturligtvis riktigt att han betalar den högre avgiften. Det kan dock vara befogat med undantag även från den principen, t.ex. om en person är sjuk och meddelar att han inte kan komma med bilen på utsatt tid därför att han ligger i sin säng och inte har någon som kan köra bilen till stationen. För det borde han inte bestraffas med en högre avgift. Jag anser att detta ur rättvisesynpunkt vore en enkel sak att rätta till.
Herr talman! Det är riktigt att det inte meddelas undantag från den högre avgiften i det fall att inställelsen försenas på grund av väntetid vid en bilprovningsstation. På samma sätt gjorde man inte heller något undantag från regeln att körförbud inträder vid inställelseterminens utgång, även om tid beställts inom terminen men inte kunnat erhållas före dess slut. Det framgår av proposition nr 132 år 1964, att denna fråga särskilt övervägdes. När tanken på undantag avvisades, hänvisade man bland annat till att förfarandet skulle bli alltför svårhanterligt och komplicera övervakningen av besiktningsskyldighetens fullgörande. Samtidigt påpekades möjligheten för en bilägare att vid väntetid på en station uppsöka en annan, mindre fullbelagd. Det är svaret på herr Enskogs fråga här i andra omgången. Riksdagen uttalade inte någon avvikande mening i dessa delar. För min del kan jag inte finna det vara orimligt att fordra av bilägaren att han räknar med någon väntetid vid besiktningsstationerna och därför beställer besiktning i någorlunda god tid, sär skilt om han har så lång tid som tre månader på sig för inställelse, innan den högre avgiften börjar tillämpas. För att kunna hålla kostnaderna nere måste man ha en någorlunda jämn fördelning. Det kan inte vara så, att alla kommer och anmäler sig sista dagen av perioden, när man har tre månader på sig. Ofta går det likväl bra om man kommer sista dagen av perioden, men skulle det komma ett par hundra till en station under de sista två dagarna kanske man inte hinner klara av alla. Den risken får bilägaren dock ta om han på tre månader inte tar en vecka på sig för att anmäla sig innan perioden går ut. Kostnaderna för denna verksamhet skulle stiga mycket kraftigt om vi inte tog rimlig hänsyn till önskvärdheten av en rimlig fördelning av inställelserna.
Herr talman! Det som herr statsrådet nu försökt tillägga gör inte sakfrågan bättre. Det som inte är riktigt, är ju det förhållandet, att man inte vet när man skall anmäla sig för att slippa ifrån den högre avgiften. En person kanske beställer tid den 28 februari, och det går bra. En annan beställer tid den 25 februari på en annan station, men han får betala 50 kronor därför att man just där varit överhopad med arbete. Att uppsöka en annan station medför extra kostnader för den enskilde, eftersom han får åka en längre sträcka. Det vore väl inte så svårt att bestämma en viss tidpunkt i månaden då anmälningstiden skall utgå, för att vederbörande skall kunna vara säker på att få bilen besiktigad mot den lägre avgiften.
Herr talman! Den som skall inställa sig senast den sista februari kan anmäla sig redan från den 1 december; han har alltså tre månader på sig. Är det då så orimligt att han riskerar att inte få sin bil besiktigad i rätt tid om han anmäler sig kl. 5 den sista februari? Det kan då hända att han får sin bil besiktigad någon av de första dagarna i mars, och då får han betala 15 kronor mer. Vad skulle bilisterna tjäna på att man satte en särskild tid? I en del fall kanske det går om han kommer sista dagen. Men den här risken får den ta som inte bekvämar sig att anmäla sig i god tid under dessa tre månader.
Herr talman! Förtjänsten med en sådan ordning skulle vara att den enskilde bilägaren visste när han senast kunde anmäla sig utan att riskera att behöva betala den särskilda avgiften.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig varför jag i mitt svar till honom den 9 februari velat att kammaren skulle få det intrycket att det var byggnadsstyrelsen som hade ansvaret för försvarsdepartementets dyra skylt. Mitt svar är: Självfallet därför att byggnadsstyrelsen hade ansvaret.
Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret. Kommunikationsministern excellerar i att svara kort och kärnfullt på mina frågor, och det är naturligtvis i och för sig bra. Men jag har anledning att fråga varför. Jag har i min hand en kopia av en promemoria, som är upprättad i byggnadsstyrelsen den 2 februari i år och insänd till kanslihuset. I denna PM har man synbarligen på begäran av finansdepartementet — jag ställde också min första fråga till finansministern — redogjort för hur beställningen av denna famösa skylt gått till.

Av denna promemoria från byggnadsstyrelsen framgår det klart att byggnadsstyrelsen inte anser sig ha något ansvar för skylten, eftersom byggnadsstyrelsens tjänstemän inte har haft någon möjlighet att påverka ärendets handläggning vare sig vid val av arkitekt, när det gäller uppdraget till arkitekten, eller när det gäller förfarandet vid upphandling av skylten. Det är därför förvånande att kommuni. kationsministern bedömer det så att byggnadsstyrelsen har ansvaret. Det är självfallet - kommunikationsministerns sak att göra den bedömningen för sin del; jag kan tyvärr inte dela hans uppfattning. Jag tycker inte att det är riktigt att lägga ansvaret på byggnadsstyrelsen när fakta i målet visat att byggnadsstyrelsen stått vid sidan av detta ärende.

ken kom oss till handa den 1 februari — angavs att finansministern skulle svara på min fråga. Det hade ju inte varit något märkvärdigt med det. Men på förmiddagen den 2 februari meddelades det från finansdepartementet att det inte blev något svar. En vecka senare, den 9 februari, svarade kommunikationsministern på ett sätt som gav intrycket att han ansåg att byggnadsstyrelsen hade ansvaret. Eftersom jag inte var av samma mening framställde jag min följdfråga. Kommunikationsministern vidhåller nu sin uppfattning, och det tycker jag inte är riktigt fint mot byggnadsstyrelsen. Men det må vara en sak mellan kommunikationsministern och byggnadsstyrelsen. Jag har sett att kommunikationsministern åter har begärt ordet, och jag avvaktar nu med viss spänning en något utförligare kommentar än det korta och kärnfulla svaret.
Herr talman! Denna fråga har ett ganska betydande principiellt intresse. Här har jag fått en fråga rörande en skylt. Därför har jag införskaffat material från olika håll, bl.a. en promemoria från byggnadsstyrelsen med det innehåll som herr Turesson redogjort för. Vidare har vi haft mycket ingående samtal med de tjänstemän inom försvarsoch utrikesdepartementen som handlagt denna fråga och som är omnämnda i den promemoria jag talat om. Likaså hörde jag mig för hos finansdepartementets organisationsavdelning, som även varit inkopplad på detta fall. När jag sedan utformade mitt svar tog jag naturligtvis hänsyn till hela det material som inkommit och vägde samman det. Och av det materialet, som jag här inte skall fördjupa mig i, framgår följande. På de byggnadsmöten som hållits hade redan tidigt den frågan uppkommit att den gamla bankskylten måste ersät tas med en ny. Den 16 maj hade finansdepartementets organisationsavdelning uppdragit åt byggnadsstyrelsen att svara för en del saker, bl.a. anskaffandet av nämnda skylt. I handlingarna stod att detta skulle ske i samråd med berörda departement. Det har sedermera byggnadsstyrelsen gått i författning om. Byggnadsstyrelsens första projekteringsbyrå hade givit en arkitekt i uppdrag att upprätta förslag. Om detta förslag hade det sedermera varit samråd, precis som det stod i promemorian, med vederbörande departement, d. v. s. dessa två tjänstemän. Men samrådet hade gällt skyltens utseende och texten på densamma — t.ex. huruvida det skulle stå Försvarsdepartementet eller Kungl. försvarsdepartementet. Skyltens utseende hade godkänts av dessa båda tjänstemän. Däremot hade med dem icke på något sätt priset diskuterats, Det förnekar de bestämt, och byggnadsstyrelsen kan inte ha velat göra gällande att så skett. Där har alltså byggnadsstyrelsen haft fel — det är klart konstaterat. De hade haft instruktioner att skaffa skylten, de hade haft samråd men bara beträffande utseendet. Det stod för mig fullkomligt klart att byggnadsstyrelsen här hade ansvaret, och på den grundvalen formade jag mitt svar. Jag skyller inte på herr Turesson för detta, men så är det. Jag sade att skylten var onödigt dyr, och det vidhåller jag. Olyckan var att denna skylt måste vara stor därför att den skulle täcka den tidigare bankskylten — annars hade man fått reparera väggen, och det hade blivit dyrare ändå. Ett annat skäl till den höga kostnaden var att arkitekten hade gjort skylten i samma material som banken hade använt för sin skylt tidigare. Det är klart att det då blir dyrt, ty statsverksamheten är van vid mera frugala omständigheter än kanske bankväsendet är. Nu har denna sak sin speciella aspekt. Vad herr Turesson tog upp är också en principfråga. Kvällstidningen Expressen här i Stockolm tyckte att detta smakade fågel på något sätt. I ett stort uppslag på första sidan i ett nummer av tidningen hade man som två pendanger på ena sidan Handen-mördaren, på den andra sidan mig på grund av att jag medvetet skulle ha vilselett riksdagen. Vidare fanns det en helsida inne i tidningen, där det uppgavs att jag teg, att jag medvetet vilseledde riksdagen och att jag stod här med ett papper i handen — det var fel, ty det låg i portföljen, men det kan göra detsamma. Sedan hade någon eländig gnom — någon folkpartistisk hattifnatt av något slag, förmodar jag — fattat pennan och på ledarsidan förklarat att jag medvetet hade ljugit och vilselett riksdagen. Allt detta gjordes på grundval av promemorian från byggnadsstyrelsen. De två tjänstemännen i departementen utpekades, men det fanns tydligen inte en tanke på att kontrollera med dem. Om så skett, hade man fått riktiga uppgifter. Det fanns heller inte en tanke på att ringa mig. Vederbörande journalist — jag skall inte nämna honom vid namn, men vi kan ju kalla honom Grankvist — brukar ringa sent om kvällarna, och det är väl ingenting att säga om det, men på denna punkt gjordes ingen kollning med mig. Man smällde upp hela tidningen full med beskyllningar om lögn och vilseledande utan att göra den enklaste kollationering om vad som förevarit i verkligheten. Det var ett olycksfall i tidningens arbete. Jag skall inte skylla den, men något av arghet var det väl hos vederbörande journalist. Jag skall inte skylla herr Turesson heller. Här var det ett fel i en promemoria som givits mig av byggnadsstyrelsen. Byggnadsstyrelsens chef har för mig beriktigat att byggnadsstyrelsen gjort fel vid handläggningen av det här ärendet. Sådant kan hända, och det upptäcker naturligtvis jag, eftersom jag infordrar material från olika håll och talar ingående med inblandade personer, ty jag vill inte gå upp i riksdagen utan att ha fast mark under fötterna. Jag är tacksam för att herr Turesson följde upp saken.
Herr talman! Jag har självfallet inte ställt denna följdfråga för att kommunikationsministern skulle komma i tacksambhetsskuld till mig. Jag gjorde det enbart därför att en tolkning av byggnadsstyrelsens promemoria ger vid handen att byggnadsstyrelsen, även om det är riktigt som kommunikationsministern säger att byggnadsstyrelsen har ansvaret, på ett lättsinnigt sätt har skött ärendet. Ämbetsverket har inte kontrollerat eller sökt påverka vare sig utformandet eller upphandlingen av skylten, vilket har bidragit till att den blev alldeles för dyr. Det är väl ganska naturligt att det irriterar människor, att ett staligt verk på detta sätt misshushållar med allmänna medel. Jag tycker därför inte att det var särskilt lyckat att kommunikationsministern i sitt senaste anförande liksom ville motivera den dyra skylten med att den satt på ett före detta bankpalats, som också hade haft en dyr skylt. Det hade varit lämpligare att statsverket föregått med gott exempel och visat att man för kanske 500 kronor i stället för 7500 kronor hade kunnat få en skylt som hade gjort precis samma nytta.
Herr talman! Jag har ju klart och entydigt i denna kammare givit uttryck för att jag tycker att denna skylt har blivit onödigt dyr.

Jag har inte kunnat solidarisera mig med förfaringssättet, men jag anser inte att det finns anledning till grava anmärkningar.

Herr talman! Herr Mundebo har frå: gat om jag anser att den av riksdagen år 1964 begärda utredningen om införande av en allmän förskoleundervisning och om lekskoleverksamhetens utformning är fullgjord i och med familjeberedningens arbete. Familjeberedningen har fullgjort sitt utredningsuppdrag beträffande barnstugeverksamhetens utformning enligt de direktiv som regeringen i vanlig ordning har meddelat för utredningsarbetet. Dessa utredningsdirektiv innefattade inte frågan om en allmän förskoleundervisning. Jag skall inte gå in på huruvida riksdagsskrivelsen 1964 avsåg »införande av en allmän förskoleundervisning». I vart fall ansåg regeringen, att vad som i första hand borde utredas var utbyggnadsmöjligheterna för hela barnstugeverksamheten, d.v.s. såväl lekskolor och fritidshem som i synnerhet daghem. Detta utredningsarbete har familjeberedningen verkställt. Ett av betänkandena bildade utgångspunkt för den omfattande utbyggnad av barnstugeverksamheten som = regeringen föreslog riksdagen i fjol och som re dan har kommit i gång ute i kommunerna.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret, men jag är inte helt nöjd med det. 1964 begärde riksdagen en utredning om allmän förskoleundervisning — det står så i riksdagsskrivelsen. 1965 fick familjeberedningen detta uppdrag. 1967 lämnar familjeberedningen ett betänkande. Redan ett snabbt studium av det betänkandet visar att familjeberedningen inte har fullgjort sitt uppdrag på den punkt där riksdagen begärt en utredning. Riksdagen ville ha en utredning om lekskolans mål och innehåll, varvid pedagogiska och utvecklingspsykologiska aspekter särskilt skulle beaktas. I familjeberedningens betänkande finns ett avsnitt om barnstugans inre arbete, och beredningen redovisar på fyra sidor sina synpunkter och förslag. Betänkandet är intressant och värdefullt men det behandlar inte tillräckligt frågan om lekskolans utformning och inte alls frågan om allmän förskoleundervisning. Jag medger att riksdagsuppdraget från 1964 kan tydas på något olika sätt. Jag vill dock erinra om att jag i februari 1966 frågade statsrådet Edenman när regeringen avsåg att göra den år 1964 begärda utredningen om införande av en allmän förskoleundervisning. Ecklesiastikministern svarade att en utredning med det av riksdagen angivna syftet då pågick. År 1964 framhöll riksdagen att uppdraget omfattade ett stort frågekomplex men att utredningen borde bedrivas med erforderlig skyndsamhet. Nu har snart tre år gått sedan riksdagen begärde denna utredning och jag kan andast konstatera, att under den tiden har en delfråga blivit otillräckligt ut redd och en annan delfråga inte alls utredd. Jag måste därför fråga: Är statsrådet fru Odhnoff och regeringen i övrigt intresserade av frågan om allmän förskola och lekskolans utformning? Är man intresserad av att få en ingående utredning av detta problemkomplex?

Herr talman! Herr Mundebo tog upp vad som hände år 1964 och då kan det kanske vara lämpligt påpeka att de motioner, som kom in till riksdagen då, avsåg införande av en allmän förskoleundervisning. Men i utskottsutlåtandet, som låg till grund för riksdagsskrivelsen och som vi alltså nu talar om, har i varje fall inte jag kunnat finna något sådant yrkande. Utskottet ansåg »en allmän utredning av frågan om främst lekskolornas men även parallellt härmed daghemmens verksamhet önskvärd och befogad». s Jag vill erinra om att vid tidpunkten för det riksdagsbeslut som herr Mundebo åberopar, pågick det inom familjeberedningen en utredning om barnstugeverksamheten. Riksdagsskrivelsen föranledde regeringen att ge familjeberedningen vissa tilläggsdirektiv. Dessa direktiv utformades — som jag redan sagt — så att de omfattade barnstugeverksamheten i dess helhet. Med hänsyn till att daghem och lekskolor har gemensamma uppgifter fick familjeberedningen bl.a. i uppdrag att undersöka möjligheterna att kombinera dessa verksamhetsformer. Beredningen har lagt fram förslag om att barntillsyn under en mindre del av dagen, alltså i lekskoleform, och barntillsyn under en längre tid av dagen, d.v.s. daghemsform, i viss omfattning skall föras samman och ske i en gemensam barnstuga för barn i åldrarna närmast under 7 år. Detta förslag har godtagits av riksdagen, och de nya bidragsbestämmelser na har utformats så att man kan kombinera kortare och längre tillsynstider 1 en gemensam barnstuga. Beredningen har i sitt arbete alltså följt både det riksdagsbeslut som herr Mundebo åberopar och de direktiv som regeringen har givit.

Utvecklingen på arbetsmarknaden med allt fler småbarnsmödrar, som förvärvsarbetar eller önskar göra detta, accentuerade bristsituationen och gjorde det angeläget att särskilt uppmuntra en utbyggnad av daghemmen.» Hon drar vidare den slutsatsen att det behövs en jämsides utbyggnad av daghem och lekskolor. Detta har beredningen tagit hänsyn till och även svarat på genom sin promemoria.

Herr talman! Motionerna år 1964 avsåg som sagt frågan om en utredning och härav föranledda förslag rörande förutsättningarna och formerna för införande av en allmän förskoleundervisning. Utskottet säger sig kunna dela motionärernas synpunkter i så många avseenden att man finner en utredning önskvärd och befogad. Det finns ytterligare ett avsnitt i utskottsutlåtandet som inte statsrådet fru Odhnoff återgav men som är av intresse. Utskottet säger att man vill få en precisering av lekskoleverksamhetens mål och innehåll. Vidare säger utskottet att de pedagogiska aspekterna och de utvecklingspsykologiska aspekterna bör belysas. Utskottet finner att skälen för en snabb utbyggnad av lek skolornas kapacitet är starka och de bör beaktas i utredningsarbetet. I den allmänna debatten under åren efter detta riksdagsbeslut har gjorts gällande att frågan om en allmän förskoleundervisning skulle beaktas också i detta utredningsarbete. Det var också det intryck som jag fick i ett svar här i kammaren i februari 1966. Nu kan jag inte konstatera annat än att delfrågan om lekskolan är något men otillräckligt utredd och att frågan om allmän förskola icke är utredd. Det uppdraget kvarstår.

Herr talman! Eftersom herr Mundebo började med att läsa innantill i utskottsutlåtandet tycker jag att det är på sin plats att även läsa färdigt.

Sedan har statsrådet Lindström i sina direktiv tagit fasta på utskottets skrivning att daghemsverksamheten är väsentlig och att den bör utredas i samband med lekskolornas verksamhet.

Herr talman! I utskottsutlåtandet användes ordet »lekskola» i olika sammanhang. I allmän debatt användes detta ord synonymt med »förskola». Jag kan inte läsa utskottets utlåtande och dess instämmande i motionärernas synpunkter på annat sätt än att man änser att även frågan om en allmän förskola skall beaktas. Jag kan heller inte tolka svaret i kammaren på annat sätt än att allmän förskola skulle ingå i utredningen. Men låt oss inte tvista mera härom. Min huvudsakliga fråga är: När kommer detta komplex att utredas?
Herr talman! Jag tror inte att man i dagens läge är betjänt av hypotetiska resonemang eller utredningar om vilket antal lekskoleplatser som fordras för att alla barn i åldern 3—6 år skall kunna placeras i lekskola. Det skulle röra sig om en halv miljon lekskoleplatser. Det är knappast heller realistiskt att tänka sig att vi kan få en kvarts miljon lekskoleplatser — om vi bara riktar in oss på 5 och 6-åringarna — inom en nära framtid. Om herr Mundebo vill föreslå en lekskoleundervisning av sådana dimensioner tycker jag att han också bör tala om varifrån vi skall ta de medel som behövs härför och vilka andra områden som i så fall skall sättas i efterhand. Jag skulle vilja föra denna diskussion utifrån mera realistiska utgångspunkter. Också jag anser att det är mycket värdefullt och högst önskvärt att ett ökat antal barn kan ges möjlighet att delta såväl i lekskoleundervisning som i övrig barnstugeverksamhet. Från min hemstad har jag erfarenhet av hur man kan driva denna verksamhet parallellt. Där finns nu ett utbyggt lekskoleväsende, så omfattande att alla 6-åringar, vilkas föräldrar önskar att barnen skall komma i lekskola, kan få plats, och även ett antal 5-åringar kan tas in i lekskolorna. Man har drygt 700 platser i dessa lekskolor. Men samtidigt har man byggt ut daghemsverksamheten så att man där inklusive familjedaghem och trebarnssystem har i det närmaste 700 platser för barntillsyn på heltid. Jag tror att man kan försöka sikta på att bygga ut denna verksamhet jämsides, alltså både daghemsverksamheten och lekskoleverksamheten. I vilken takt utbyggnaden skall kunna realiseras är en avvägningsfråga för kommunerna, som är huvudmän för verksamheten. Vi har nu byggnadsinvesteringar för detta ändamål, vilka är uppe i 100 miljoner kronor om året mot 40 miljoner för ett par år sedan, och de kraftigt ökade resurser som både staten och kommunerna satt in på barnstugeområdet är enligt min mening det bästa beviset för det intresse som finns i vida kretsar för dessa frågor.

Herr talman! Bara en sista replik!

Detta utredningsuppdrag ankommer på regeringen att utföra, och det uppdraget kvarstår.

Herr talman! Efter den långa överläggning om investeringsavgiften som kammaren hade i går kanske inte så många nya synpunkter kan komma fram nu i slutet av debatten. Vi har väl i stort sett varit överens om att när knapphet på kapital råder i samhället på grund av stora investeringsanspråk på olika områden — och i ett sådant läge befinner vi oss — måste en angelägenhetsgradering av våra investeringar göras. Jag delar helt regeringens uppfattning, att bostadsoch industribyggande bör ges förtur under kommande år. Görs det en riktig planläggning, som framför allt undviker en Ööversysselsättning på vissa orter i landet, når man också ett av de uppställda målen. Från vissa delar av landet, som inte präglas av någon överhettning på arbetsmarknaden, har en viss oro uttalats av ansvarigt kommunalfolk i vad gäller den föreslagna investeringsavgiften och då främst med hänsyn till sysselsättningen inom kommunerna. Proposition 10 behandlar dessa frågor ganska knapphändigt. Detta var en av orsakerna till att jag och flera andra kammarledamöter undertecknade en motion om att kommunerna liksom staten skulle slippa erlägga avgift för sina investeringar. I stället önskade vi en hårdare tillståndsgivning. Sammansatta bevillningsoch tredje lagutskottets socialdemokratiska del, som står för reservationen, har icke kunnat tillstyrka motionen genom att generellt undanta de kommunala investeringarna. Jag skall inte uppta någon debatt med reservanterna om mer eller mindre angelägna investeringar inom kommunerna. I dagens ekonomiska läge gäller det för kommunerna att noga avväga alla objekt på investeringssidan. De socialdemokratiska reservanterna, som väl har gjort det egentliga utskottsarbetet, har också välvilligt behandlat de femton socialdemokratiska ledamöternas motion och gjort vissa positiva uttalanden. I reservationen har vi fått en klarare skrivning om dispensregeln.

Finansministern sade i går att dispensregeln skall tillämpas med stramhet och förstånd. Jag hoppas att den också tillämpas med förståelse för kommunernas problem. Jag vill ännu en gång citera utskottsreservanterna: »Enligt utskottets uppfattning är det angeläget att dispens medges där detta är påkallat av lokaliseringseller sysselsättningspolitiska skäl.» Enligt min uppfattning får inte avgiften och tillståndsgivningen leda till arbetslöshet och ej heller till ökade kostnader för kommunerna. Med tanke på utskottsreservanternas skrivning — bland reservanterna finns ju bl.a. Byggnadsarbetareförbundets ordförande Knut Johansson — och regeringens strävanden att upprätta full sysselsättning hoppas jag att byggavgiften inte står hindrande i vägen för full sysselsättning och en god kommunal utveckling under den tid avgiften finns kvar. Jag vill därför, herr talman, sluta med att säga att jag är om inte helt så dock någorlunda tillfredsställd med den skrivning som utskottsreservanterna har gjort i anledning av vår motion om avgiften.

Herr talman! Såsom herr Johansson i Norrköping nyss framhöll har föregående talare i den här debatten ingående redogjort för de konsekvenser som den föreslagna 25-procentiga investeringsavgiften kommer att medföra på en rad samhällsområden. Jag skall därför endast i korthet beröra en speciell grupp som den föreslagna investe ringsavgiften kommer att ha oskäliga verkningar för. Jag tror att frågan om denna grupp inte har tagits upp tidigare. Det gäller företagare som hyr affärslokaler i saneringsfärdiga centrumfastigheter, vilkas ägare har fått igångsättningstillstånd för nybyggnad före den 12 januari men som av olika anledningar inte kommer i gång med sitt bygge före den 1 mars. Vid sanering av centrumfastigheter uppstår dröjsmål av olika skäl. Det kan ofta bli långvariga och krångliga förhandlingar med kommunen angående gatureglering i samband med nybyggnation, och det gäller för centrumfastighetens ägare att hyra in sig i kommunens parkeringshus. Man måste också skaffa evakueringslokaler för hyresgästerna.

Dessa hyresgäster har kanske varit tvungna att acceptera mindre lokaler med betydligt sämre affärsläge för att inte bli nödsakade att lägga ned rörelsen under ombyggnadstiden. Detta har fått till naturlig följd en krympning av verksamheten, och man har ofta fått realisera sitt varulager för att få kapital att leva på.

Det vore därför rimligt med en synnerligen generös tolkning av dispensreglerna när det gäller av länsarbetsnämnden redan före den 12 januari lämnade tillstånd, så att inte affärsinnehavarna på ett oskäligt sätt drabbas av ett stopp. Det är uppenbart — såsom finansministern också säger i propositionen — att ytterst få byggherrar kommer att satsa på sådana här centrumfastigheter, om de skall betala den 25-procentiga investeringsavgiften. I den händelse riksdagen bifaller propositionen om investeringsavgift, bör statsmakterna kunna ge dispens i sådana fall där ägare av centrumfastigheter och liknande affärsfastigheter erhållit igångsättningstillstånd av länsarbetsnämnden men av olika skäl inte kommit i gång med sitt bygge före den 1 mars. Hyresgästerna har vanligen, förlitande sig på dels fastighetsägarnas uppgifter, dels länsarbetsnämndens igångsättningstillstånd, ordnat för evakuering och flyttning. Såväl fastighetsägare som hyresgäster har tydligen mera litat på länsarbetsnämndens förmåga att bedöma dessa problem än vad finansministern gör.

Situationen är ju den att reservationen utmynnar i en kautschukformulering av stora mått. Läser man själva lagtexten skulle min motion inte vara tillstyrkt, läser man innehållet i propositionen skulle den inte heller ha någon nämnvärd chans, men läser man reservationen, herr Brandt, verkar det som om de synpunkter som jag har framfört i min motion skulle falla inom dess ram.

I Småland finns det en ganska stor trähusfabrik, som sedan flera år har inriktat sig på att iordningställa livsmedelsaffärer av modern typ till ett utomordentligt lågt pris. En sådan industri, med en mängd människor anställda, tvingas om inte min motion bifalles — som jag tror i enlighet med reservationen — att lägga ned en stor del av sin verksamhet. Det talas ju om ett dispensförfarande, och herr Johansson i Norrköping har alldeles nyss hävdat att det råder större klarhet på den punkten genom den reservation som lagts fram av utskottets socialdemokratiska ledamöter. Var denna klarhet ligger förstår emellertid inte jag; det hela är mycket svårtolkat. Det står så här: » Vid dispensgivningen bör också hänsyn tas till det behov av servicelokaler som kan finnas i nyanlagda bostadsområden.» Detta är just vad jag avser i min motion. Kan jag alltså, herr Brandt, ta för givet att motionen bifalles om jag röstar på reservationen?

Herr talman! Jag har konsekvent vägrat att gå in på någon definition på vad som skall ske vid ansökan om dispens, men jag skulle kanske ändå på denna punkt kunna säga att frågan om servicelokaler har diskuterats ingående i det sammansatta utskottet och att reservanternas mening är just den som återges i reservationen. Om det byggs ett stort bostadsområde är vi på det klara med att det också är nödvändigt att uppföra servicelokaler där. Detta är alltså innehållet i reservationen.

Herr talman! Gårdagens debatt i denna fråga var ju både lång och ingående, och så här i slutskedet är det väl knappast möjligt att väcka något nytt liv i debatten. Jag skall också avstå från att påta mig en så svår uppgift, men jag måste göra den reflexionen att det är ganska märkligt att vi över huvud taget skall behöva hålla en debatt som denna. Att regeringens politik i olika avseenden spårat ur och försatt oss i ett ur olika synpunkter prekärt läge är dock alla medvetna om. Ett mer beklämmande läge än dagens har vi väl tidigare inte upplevt. Ändå är regeringen inte benägen att tänka om och försöka gå andra vägar än dem som nu är angivna för att komma till rätta med missförhållandena. Man fortsätter i de gamla hjulspåren, tydligen utan att se sig någon möjlighet att för närvarande ta sig ur dem. Man gör dem i stället djupare, så att man så småningom kanske inte alls kan komma ur dem. Regleringar på regleringar synes vara patentmedicinen. Till råga på allt skall vi nu också få straffbestämmelser, inte endast för överträdelser av regleringsbeslut utan även vid tillståndsgivning. Så måste den föreliggande propositionen tolkas.

Men den vägen är väl alltför radikal för regeringen. En annan väg, som vi tidigare i olika omgångar rekommenderat, är att hejda rivningsraseriet och i stället använda krediterna till nybostadsbyggande. Stoppa rivningen av gamla fastigheter, modernisera där så är möjligt och låt nyproduktionen få det tillskott av krediter som uppkommer! Efter flerfaldiga upprepningar av dessa önskemål har vi nu tydligen kommit så långt att man inom bostadsstyrelsen har uppmärksammat dem, och vi får hoppas att detta skall leda till resultat. Det ser emellertid ut som en tanke att den samfällda oppositionen i utskottet nu står för utskottets skrivning och hemställan, som är ett rent avslagsyrkande på propositionen. Jag skall, herr talman, inte närmare kommentera detta utlåtande, utan jag vill bara säga att jag kommer att rösta i första hand för utskottets förslag. I den föreliggande propositionen finns en katalog på de oprioriterade projekt som skall drabbas av den investeringsavgift vi nu har att ta ställning till. Till dem hör också kyrkor och kyrkliga samlingslokaler. Sådana byggen har ju också tidigare varit underställda lagen om prioritering och sålunda inte kunnat utföras utan särskilt tillstånd. Man tycker att denna begränsnig kunde vara nog för att reglera uppförandet av sådana byggnader, men de har också kommit med i den allmänna uppräkningen. I likhet med många andra riksdagsmän har vi motionärer i vår motion nr II: 82 reagerat mot detta och föreslår att sådana samlingslokaler undantas från investeringsavgift. I motionen har vi också motiverat detta ställningstagande. Det moderna samhället är statt i en oavbruten utveckling på alla områden, och en förnyelse sker på många sätt. Inte minst tätorterna har känning härav och är föremål för en omvandling av stora mått. Vid all denna utveckling får vi inte förbise sådana väsentliga ting som den kyrkliga och frikyrkliga verksamheten och dess betydelse för samhället — detta är bara ett understrykande av vad som i det avseendet tidigare blivit sagt i denna debatt. Den kristna verksamheten är en motvikt till allt det elände av olika slag som förekommer i vårt moderna och »utvecklade» samhälle. Inte minst på ungdomssidan tar sig ju utvecklingen oroande uttryck. Vi är väl alla skrämda av de många våldsbrotten, den ökande alkoholismen, det tilltagande narkotikamissbruket och allt sådant negativt i vår tid. Den allsidiga kristna verksamheten vill genom tillvaratagande av de resurser som står den till buds söka förebygga företeelser av detta slag. Men den kristna verksamheten behöver också en förnyelse, både andlig — det vill vi inte underlåta att säga — och i fråga om sina lokaler. De gamla gudstjänstlokalerna, av vilka många byggdes i mitten av 1800-talet, är nedslitna. I många fall måste de kristna församlingarna på grund av folkomflyttningen förlägga sin verksamhet till tätorter eller till nya områden inom dessa. Vi ser det som en nödvändighet och ett stort samhällsintresse att denna verksamhet hålls intakt. Det framtida samhället kommer att ha nytta därav. Som påpekas i motionen bekostas uppförandet av dessa gudstjänstlokaler till stor del av insamlade medel, beskattade pengar som medlemmarna ger, många gånger med avstående från ting som de skulle vilja skaffa sig men som de försakar för att kunna vara sina medmänniskor till gagn och hjälp i livet och för att till dem kunna förmedla de kristna värden som skänker livet innehåll och mening. Nu kommer denna byggnadsverksamhet för en tid att omöjliggöras, eftersom sådana byggen, även om man får tillstånd att uppföra lokalerna, skall straffbeskattas. Detta är orimligt, och förslaget vittnar tydligt om okunnighet om vad saken i verkligheten gäller. Reservanterna i utskottet tycks inte heller ha en klar bild av sakförhållandet; de omnämner för övrigt inte detta annat än i förbigående. Herr Brandt framhöll också i sitt anförande här, att kyrkliga samlingslokaler inte skall bli undantagna. Jag har full förståelse för att herr Brandt anser det vara riktigt. Men jag efterlyser inställningen till denna fråga hos företrädarna för broderskapsrörelsen inom det socialdemokratiska partiet; därom har vi ännu inte hört någonting. Jag hoppas att de skall rösta med dem som yrkar på avslag. Eller går man med på allt vad regeringen föreslår utan att på något sätt söka påverka den till ett annat tänkande? Det är beklagligt om så skulle vara förhållandet. Herr talman! Sveriges frikyrkofolk av i dag, som jag i viss mån vill göra mig till tolk för, avvaktar med spänt intresse utgången av riksdagens ställningstagande i denna fråga. Det skulle lända riksdagen till heder om den avsloge propositionen. Skulle inte detta bli fallet, har vi gjort ett stort misstag. Herr talman! Jag kommer att i första hand rösta för utskottet och i andra hand för det förslag som under debatten framlagts av herr Fridolfsson i Stockholm.

Herr talman! I denna debatt tycker jag inte det riktigt klart har framgått fördelarna med en investeringsavgift av detta slag jämfört med en fysisk reglering, som givetvis också kan användas för att begränsa vissa investeringar. Fördelarna med en avgift ligger däri att den som betalar avgiften också får göra sin investering.

Att så mycket som möjligt komma ifrån den rent byråkratiska handläggningen av dessa frågor måste vara en fördel. En annan fördel med avgiften är att det hela tiden sker en fortlöpande prövning av det produktiva innehållet i en investering. Inte sällan kommer man underfund med att avgiftens storlek i förhållande till det produktiva innehållet i investeringen är sådan, att det trots avgiften blir lönsamt att investera. Likaså kan tvånget att betala avgiften göra att man söker sig fram efter nya, alternativa lösningar som många gånger kan vara överlägsna den ursprungliga lösning man tänkt sig. Om vi grundligt sätter oss in i dessa två system, investeringsavgift respektive fysisk reglering, skall vi finna att avgiftssystemet har väsentliga fördelar som den fysiska regleringen saknar. En annan ganska väsentlig sak är att man genom att göra en viss ekonomisk uppoffring får möjlighet att förverkliga vad man Önskar. Detta tycker jag att de religiösa samfunden skall beakta och fundera över. Det är väl inte i och för sig orimligt att tänka sig att öka på en uppoffring ytterligare, om man anser den uppgift det gäller som mycket angelägen. Om man tycker att uppoffringen redan är tillräckligt stor, får den vägas mot de nya möjligheterna och den nya situationen. De religiösa samfunden kanske finner sina investeringsuppgifter så angelägna att de är beredda att ta på sig den ökade belastningen — det vore väl dåligt med trosnitet annars. Och med det föreslagna systemet kan man ju förverkliga sina planer. Har vi en rent fysisk reglering, finns kanske inte den möjligheten. Investeringsavgiften som sådan kan förefalla mycket hög, men jämfört med t.ex. en räntehöjning har den dock begränsad omfattning. Jag skulle vilja jämföra den föreslagna avgiften med en räntehöjning på 2—2,5 procent. Under de gångna åren har vi ju fått uppleve att räntenivån stigit mycket kraftigt. men jag har inte kunnat se att t.ex. de religiösa samfunden i samband med räntehöjningarna har skriat i högan sky och sagt att man försöker begränsa möjligheterna för dem att utöva sin trosverksamhet i lämpliga och nya lokaler,. Jag föreställer mig att dessa samfund lika väl som vi andra har måst acceptera att räntan höjts och att investeringarna därigenom har fördyrats. Viktigare än detta är emellertid vad man får för de begränsningar som man söker åstadkomma på vissa områden. Ja, det är ju mer bostäder och framför allt mer industrianläggningar. Och nya industrier och nya investeringar är nödvändiga för att vårt folkhushåll över huvud taget skall kunna fungera. I dag framstår som det mest angelägna att man möjliggör finansieringen av de oerhörda investeringar — uppgående till miljardbelopp — som behövs runt om i vårt land om näringslivet skall bli tillräckligt konkurrenskraftigt. Jag undrar om inte kommunerna också har anledning att fundera över detta. I t.ex. utsatta industriområden, där beklädnadsindustrien går tillbaka, kan man vara tvingad att göra betydande investeringar i andra industrigrenar för att åstadkomma en kompletterande sysselsättning. Det måste för kommunerna själva vara mer angeläget att medverka till att genomföra sådana investeringar, som säkrar kommunernas eget fortbestånd, än att förverkliga vissa kommunala investeringar som kanske rent av omöjliggör dessa andra, för hela vårt näringsliv och vårt folk väsentliga investeringar. Sådant bör man tänka på, och det bör även de religiösa samfunden göra. Det angelägna är att möjliggöra både ökat bostadsbyggande och industriinvesteringar. Det har sagts att investeringsavgiften kanske inte får avsedd effekt; tanken är ju den att man skall försöka skjuta på vissa investeringar för att möjliggöra andra. Men investeringsutrymmet är aldrig obegränsat, och det viktiga är naturligtvis att investeringsavgiften är ett riktigare instrument för att begränsa en del slags investeringar än den rent fysiska regleringen, d. v. s. en diskretionär prövning som utföres av tjänstemän. Man kan aldrig veta huruvida dessa tjänstemän handlar rätt eller precis likformigt över hela landet, eftersom arbetsmarknadsläget är olika på olika håll. Med en investeringsavgift är däremot den som är beredd att betala avgiften säker på att den önskade byggnaden blir uppförd, och detta är det väsentliga ur medborgarnas synpunkt. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till den reservation som är fogad till utlåtandet.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till herr Kellgren vill jag understryka att alla väl är ense om det angelägna i ett ökat bostadsbyggande och industriell utbyggnad. Herr Kellgren anser emellertid att plånboken skulle vara den enda riktiga mätaren på behovet av byggande. Jag måste säga att om herr Kellgren hade praktiskt sysslat något med handel så skulle han veta att hans inställning är direkt mördande för all strävan att komma till rätta med prisutvecklingen inom handeln. Det förundrar mig att herr Kellgren som — om jag inte tar fel — har talat om behovet av en JO inom handeln, så litet har sysslat med praktiskt arbete. En investeringsavgift på 25 procent -- som i realiteten innebär ett uttag på 40 procent — skulle för en så liten enhet som en livsmedelshandel betyda 300 000 å 400 000 kronor. Allt detta tal om att man på detta sätt skulle kunna komma till rätta med prisutvecklingen i vårt land är därför teoretiskt och tomt prat — ingenting annat. Jag måste säga att investeringsavgif ten inte har något som helst berättigande när det gäller att reglera och styra vårt ekonomiska liv. Jag vidhåller därför, herr talman, yrkandet om bifall till min motion.
Herr talman! Herr Kellgren tog upp ungefär samma tankegångar som herr Kristenson i Göteborg framförde i går och vädjade till de frikyrkliga att göra ytterligare en uppoffring, som han uttryckte det. Inom de frikyrkliga leden säger vi emellertid inte, att det är fråga om en uppoffring när vi offrar för vår verksamhet, utan vi anser att det är en stor och rik förmån att få göra detta. Det är något som tillför oss stor välsignelse och tillfredsställelse. Det är herr Kellgren, en ännu större uppoffring att behöva avstå från att uppföra dessa byggnader, ty vi betraktar det såsom en oerhört stor och bety delsefull insats i vårt samhälleliga liv att få tillfälle att fritt utöva vår verksamhet. Detta gäller inte minst i dagens läge, då vi får så många sorgliga bevis på hur svårt människorna har det i olika avseenden. De brottas med stora problem, och det är som jag sade tidigare, inte minst fallet med ungdomen. Nu inser herr Kellgren att vårt krav är berättigat och att man egentligen inte kan gå emot vår framställning. Då tas i stället denna sak upp såsom en vädjan till ett varmt hjärta. Klart är att även detta kan ställas under debatt, men så ligger det hela dock djupast sett inte till. Uppoffringen blir större om vi inte får hjälpa samhället i en angelägenhet, vilken för oss har större betydelse än de materiella värdena.

Herr talman! Herr Kellgren har sagt att han vill ha »blod, svett och tårar», så jag kan förstå att han accepterar investeringsavgiften och är beredd till uppoffringar av olika slag. Sedan talade herr Kellgren om utsatta industristäder, och jag förstår vilken stad han menade, eftersom han även nämnde textiloch beklädnadsindustrien. Han ansåg att kommunerna skulle ha möjligheter att göra »andra stora investeringar för industrier» — som han uttryckte det — för att se till att man fick annan industri till orten. Detta är ju ganska intressant. Herr Kellgren uppmanar alltså kommunerna till olagligheter i detta avseende. Vi har faktiskt inte rätt att bedriva kommunal 1okaliseringsverksamhet med kommunala medel. Jag förutsätter att herr Kellgren har den uppfattningen, att också kommunerna skall vara beredda till uppoffringar av olika slag, och jag skulle vilja fråga: Anser herr Kellgren — som vill gälla som en kulturförkämpe här i kammaren — att kommunerna skall vara beredda att göra uppoffringar genom att lägga en 25-procentig överkostnad på t.ex. ett projekterat kulturhusbygge? Jag är inte riktigt säker på att herr Kellgren förstår att det vill till kommunala uppoffringar redan nu om man skall kunna bygga sådana kulturhus i dagens trängda kapitalmarknadsläge för kommunerna. Vidare har mina medmotionärer i denna kammare herrar Josefsson i Halmstad och Johansson i Norrköping här talat om reservationens skrivning och funnit oanade möjligheter för kommunerna — nämligen i dispensregeln. Jag har tidigare framhållit, att jag inte kan finna att reservationen tillmötesgår oss motionärer när det gäller undantag för kommunala byggen. Dessutom kvarstår den principiella frågan om staten skall lägga skatt på kommunerna. Låt mig till sist säga att denna debatt kommit mig att tänka på sagan om tio små negerpojkar, som blev bara nio o.s.v. I utgångsläget var vi femton, men så hängde sig en efter en på dispensregeln — som faktiskt fanns redan när vi skrev motionen — och vi blev bara fjorton, tretton, tolv o. s. v. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag är mycket förvånad över herr Kellgrens sätt att plädera för regeringens förslag om vem som skall bygga och vem som inte skall bygga. Jag hyser i likhet med herr Lundberg den meningen, att härvidlag skall inte pengarna vara avgörande, utan det gäller att bestämma och prioritera efter verkliga behov och förhållanden inom ifrågavarande områden. Enligt det förslag som föreligger kan man som jag omnämnde i går, måhända bygga ifall man låter plånboken avgöra om man har möjlighet att betala den 25-procentiga investeringsavgiften. Med tanke på de radikala uppfattningar som herr Kellgren i olika sammanhang varslat om är jag mycket förvånad över att herr Kellgren kan acceptera en dylik linje, att låta plånboken vara värdemätare. Jag sade i går att regeringen redan har tillräckliga möjligheter att begränsa byggnationen, och jag hänvisade till tredje lagutskottets utlåtande nr 33 år 1965. Där står det klart utsagt i sju punkter, när regeringen har möjligheter att prioritera eller avslå. Jag tror att de punkterna räcker gott och väl. Det förslag som nu föreligger är verkligen, som här har sagts av många, ett ytterst förunderligt sätt att ge regeringen ytterligare fullmakter till dem som den redan har och att därmed låta pengarna vara avgörande när det gäller en byggnation. När det gäller de kommunala förvaltningsbyggnaderna — de kyrkliga har det redan talats om — står vi inför en snar ytterligare kommunsammanslagning. Det har skett kommunsammanslagningar den 1 januari 1967, och det kommer att ske också nästa år. Många kommuner blir då tvungna att bygga förvaltningsbyggnader. Detta kan regeringen motsätta sig eller låta kommunen lägga ytterligare 25 procent till en kostnad som i övrigt är oerhört hög. Herr talman! Jag vidhåller det yrkande jag tidigare ställt.

Herr talman! Jag har inte sagt, herr Lundberg, att plånboken är den enda riktiga mätaren när det gäller att avgöra huruvida en investering är nyttigare än en annan. Jag har sagt att avgiften kan vara ett bättre instrument än den rent fysiska regleringen. Man får nämligen med hjälp av denna avgift möjlighet att ompröva just det produktiva innehållet i den investering man avser att genomföra. Herr Lundberg, jag har aldrig föreslagit inrättandet av något slags JO inom handeln! Däremot har jag i en utredning föreslagit att det skulle inrättas en konsumentombudsman. Det är inte alls samma sak, herr Lundberg! Det är inte fråga om den rättsliga prövningen, utan det är fråga om att hålla ett öga på reklamen, att hålla reda på konkurrensen och i övrigt ta upp sådana saker som konsumenterna anser vara angelägna. Därmed har jag väl också svarat herr Persson i Heden. Jag har alltid haft den uppfattningen — det måste alla ha som sysslar med ekonomi och ekonomisk verksamhet — att det ändå är priset, relationerna mellan kostnaderna för och nyttan av ett projekt, som avgör huruvida en investering skall komma till stånd eller ej. Jag skulle också vilja ta upp en annan fråga. För många investerare måste det framstå som ett icke oriktigt val att ta investeringsavgiften nu med hänsyn till att byggnadskostnaderna kanske i en framtid, när investeringen eljest skulle göras, har stigit så mycket att byggandet då ställer sig dyrare, trots investeringsavgiften. Under sådana förhållanden måste det bli en prövning av hur mycket denna investering i dag ger i fråga om förbättring. Herr Berglund sade att det är en stor och rik förmån att kunna få lov att medverka till uppförandet av olika religiösa byggnader. Ja jag tror att han uppfattar saken så. Men kunde inte den förmånen göras litet större och litet rikare genom att ta den 25-procentiga avgiften? Det kan väl i och för sig inte vara så märkvärdigt. Det är väl inte märkvärdigare än om det skulle uppstå en kostnadsstegring på annat sätt — genom räntehöjning, genom höjda löner eller genom att tomtmark stiger i pris. Fru Hörnlund påtalar saker och ting som jag inte ett ögonblick har tänkt mig. Jag har aldrig någonsin tänkt mig att uppmana kommuner att begå olagligheter — men jag får på grund av den begränsade tiden för min replik återkomma till fru Hörnlund senare.

Herr talman! Till herr Kellgren vill jag säga, att införandet av en investeringsavgift innebär att den som har en fylld plånbok och tillgång till krediter också har möjlighet att bygga. Det har tidigare talats om bankpalats, som också kan vara nödvändiga i vissa sammanhang. Banker har möjlighet att ta in de pengar som behövs för att finansiera sitt bygge. Men om man skall bygga en livsmedelshall för exempelvis 1 miljon kronor och det på detta bygge läggs en avgift av 25 procent eller rättare sagt 40 procent på 400 000 kronor, finns ingen möjlighet att via priserna slå ut denna merkostnad. Det är väl ändå riktigare att försöka reglera och styra utvecklingen så, att samhällets och medborgarnas behov blir tillfredsställda. Det kan inte vara rimligt att säga: Du som kan lägga upp så och så många hundra tusen kronor vid igångsättandet av ett bygge är den som har det största behovet! En sådan utveckling vore fullkomligt orimlig. Om vi skulle följa herr Kellgrens resonemang skulle vi säga: Vi höjer hyrorna och stänger på det viset ute en massa människor. Nu säger man i stället: Nu höjer vi priserna igen. Jag frågar mig också: Om vi skulle ha en konsumentombudsman, skulle då denne bara gå omkring och konstatera, att det nu är berättigat med t.ex. en tioprocentig prishöjning på varorna på grund av att man lagt en avgift på byggandet av butiker? Jag måste säga, herr Kellgren, att detta är ett mycket underligt ekonomiskt resonemang, som jag inte kan förstå.

Herr talman! Enligt herr Kellgrens resonemang skall en byggherre jämföra nuvärdet på ett bygge plus den 25 procentiga investeringsavgiften med den prisstegring som kan ha inträtt när avgiften tas bort. Herr Kellgren har därmed utan tvekan erkänt, att det är plånboken som kan avgöra om en byggnad skall kunna uppföras. Detta har vi vänt oss emot såsom fullständigt odemokratiskt. Vi kan inte acceptera denna ordning. En sådan utveckling kan också få allvarliga konsekvenser för framtiden. Man vet inte ens om denna avgift kommer att upphöra eller kommer att gälla, även efter giltighetstidens utgång. Den kan ju i likhet med den extra bilskatten bli permanent.

Herr talman! Herr Kellgren sade att uppoffringen skulle kännas ännu rikare om medlemmarna i ett samfund som vill bygga en kyrka måste avstå ännu mer för att betala investeringsavigften. Jag tror knappast att något frikyrkligt samfund bygger alls om de måste betala denna investeringsavgift. Det skulle då bli en verkligt stor uppoffring att få avstå därifrån. Den fyllda plånboken har förts in i bilden i denna debatt. Tyvärr har frikyrkorörelsen inte några fyllda plånböcker utan är helt beroende av de insamlade medel, som kommer den till del. Vi anser att de andliga värdena är så betydelsefulla i vårt samhälle, att vi på allt sätt måste värna om dem. Staten har för sin del inte på något sätt tillgodosett dessa värden, och vi ställer heller inga fordringar på staten i det avseendet. Den frivilliga verksamhet, som bedrives för vårt folks moraliska och andliga höjande, bör dock ges resurser och möjligheter i stället för att hindras i sin verksamhet på sätt som nu sker genom den föreslagna investeringsavgiften.
Herr talman! Jag skall börja där jag slutade sist. Kan inte fru Hörnlund inse följande enkla resonemang, nämligen att i samma utsträckning som man kan skjuta åt sidan andra investeringar, som skulle göras av privata personer eller av kommunerna, finns det större möjlighet att få resurser att bygga mer av både industrilokaler och bostäder. Om man skulle följa fru Hörnlunds recept och inte belasta kommunerna med denna investeringsavgift, då blir resultatet att man inte får samma möjlighet att investera, t.ex. i Borås i en mekanisk verkstadsindustri för att ge textilarbetare och beklädnadsarbetare lämpligt arbete. Det är det enda resultat jag kan finna av fru Hörnlunds hela aktion. Så hänger det ekonomiska livet ihop! Det andra, som fru Hörnlund anförde, var huruvida man skulle kunna begära av Borås stad t.ex. att bära investeringsavgiften på 25 procent för uppförande av ett kulturhus. Det är väl inte alldeles orimligt för Borås stad att säga, att med de projekteringskostnader, tomtkostnader och mycket annat, som staden lagt ned, kan det vara försvarbart att ta även denna investeringsavgift för att få detta hus till stånd redan nu, ty det kan bli mycket dyrare i framtiden. Här får man kalkylera. Genom att på detta sätt få möjlighet att kalkylera har man utsikt att kunna göra den rätta och mest produktiva investeringen. Detsamma är mitt svar också till herr Lundberg. Den konsumförening som vill uppföra en livsmedelshall måste projektera och bedöma huruvida den produktiva investering, den vill göra, är så produktiv att den också kan bära denna avgift. Visar det sig att så är fallet, då är det sannolikt att den bör komma till stånd, ty det blir till konsumenternas bästa. Sedan, herr Berglund, menar jag att med den större och rikare förmånen för de kristliga samfunden här är det bara att betala dessa 25 procent. Giv åt kejsaren vad kejsaren begär! Och ge åt honom det övriga, så att säga; genom att betala denna 25-procentiga avgift kan herr Berglund och hans meningsfränder förverkliga de lokaler som de önskar. Det är väl bättre för dem att kunna förverkliga detta än att ha en fysisk reglering, som säger att byggnaden inte alls får komma till stånd.

Herr talman! Herr Kellgren kanske säger ett och menar ett annat. Han yttrade i alla fall från denna talarstol, att den stad han avsåg ju kunde ägna sig åt att investera i nya industrier i stället för att investera i oprioriterat byggande. Vad jag närmast ville säga till herr Kellgren var bara, att vi inte har stora möjligheter att själva lokalisera industri. Ty i så fall måste vi faktiskt få statlig medverkan för lokalisering av industrien till orten innan vi kan göra investeringar över huvud taget, och då blir det fråga om markanskaffningar, ledningar, gator o.s.v. Utan medverkan med en industri från annat håll kan kommunen således icke göra mycket på detta område i dessa dagar.

Herr talman! Bara några ord ytterligare om investeringsavgiften och det kyrkliga byggandet. Jag tycker nog att herr Sträng agerar som de gamla godsägarna när de skulle göra sig av med torparna. Först tog de lagen till hjälp, och när de sedan inte lyckas därmed satte de in ekonomiska sanktioner. Kyrkan har i flera avseenden ofta fått känna sig som en torpare till staten. Man säger att det byggs så mycket kyrkor numera — det står i tidningarna att det inte har byggts så mycket kyrkor sedan medeltiden. Då skall man komma ihåg att det var stopp för allt kyrkbyggande under lång tid. Från 1937 till 1957 byggdes det inte någon kyrka i vårt land. Man bör också veta, att det nuvarande kyrkbyggandet inte är någon stor sak för staten. Svenska kyrkans byggande utgör 0,3 procent och frikyrkornas 0,2 procent av all byggenskap. Denna halva procent som kyrkorna representerar motsvarar 25 miljoner. Jag tycker det är nonsens att dra in den summan i ett stort statsfinansiellt sammanhang. Underhåll och reparation av kyrkor och församlingslokaler belöper sig till 70 miljoner kronor om året, och då gäller det ändå 5000 byggnader. Jag skulle kunna anföra rätt skrämmande exempel från nära håll på hur det ser ut på fältet. Brännkyrka kontrakt i Söderort har sex församlingar och åtta kyrkor, av vilka fyra är byggda på frivillig väg med frivilligt insamlade och beskattade pengar. En folkmängd på 320 000 människor, alltså lika många som det finns i hela Karlstads stift, betjänas av åtta kyrkor. Detta innebär att det är sämre ställt be träffande kyrkor i det nämnda kontraktet än det är i Tanzania. Söderort är alltså på visst sätt ett u-land med avseende på kyrkor. Jag tycker det är viktigt att man på statligt håll och inte minst i riksdagen begriper att det gäller för människorna inte bara att existera och arbeta, utan också att leva och utvecklas. Om jag får återgå till Söderort vill jag säga att där aktualiseras värden som icke får förtigas. Vart åttonde dödsfall i Söderort beror på självmord — det är en siffra som vi borde ha respekt för och som speglar de besvärligheter som drabbar människorna i sådana tätorter. Därför får vi sannerligen inte nonchalera de institutioner som vill slå vakt om människans livsmöjligheter. Att i detta läge sätta stopp för reella behov av kyrkor som kan ge själavård och människovård liksom också att stoppa upp ideella ambitioner att skapa sådana institutioner är huvudlöst. En hel rad projekt kommer nu med all säkerhet att hindras. I Årsta har man t.ex. samlat in 170 000 kronor, i Tallkrogen 95000, i Bagarmossen 30 000 och i det lilla Västertorp 75 000 kronor. Och så skall ingenting kunna ske. Nu säger herr Kellgren att finns trosnitet, kan man väl klara resten också. Det uttrycket är gripande i all sin enkelhet! I så fall får man också väga in tron på regeringens oförmåga att häva inflationen så att byggnadskostnaderna om ett par år ändå har stigit med 25 procent. Nu har herr Kellgren blivit tillrättavisad skarpt och utomordentligt väl av sina egna, och en sådan tillrättavisning tar ju bättre, men han sade mycket som jag skulle vilja göra invändningar mot. Herr Kellgren sade att den höga räntan inte hade givit friförsamlingarna och kyrkoförsamlingarna anledning att skria och att de därför nog kunde godta också den 25-procentiga investerings avgiften. Har man nu axlat en börda behöver det emellertid inte innebära att man glatt tar på sig nästa börda också. Hans argument var verkligen ett dåligt sådant. På det kommunala fältet har man bättre förståelse för de aktuella behoven. Stadsplanerarna ' försöker = tillgodose önskemålen om kyrkliga och frikyrkliga institutioner. De projekt som är på gång är i stor utsträckning färdiga, men då stoppas verksamheten av denna avgift. Ambitionerna från kyrkobyggarnas sida har också varit att så litet som möjligt inkräkta på bostadsbyggandet. Därför har man satsat på monteringsfärdiga kyrkor. Det är Svenska kyrkans byggnadsbyrå som har kommit in på den linjen och arbetat med stor framgång — monteringsfärdiga, fabriksgjorda, kyrkor som kräver ett minimum av arbetskraft för att bli färdiga. Det är alltså inte katedraler som planeras, herr talman, utan det är enkla, effektiva servicehus för den vara som de flesta av oss förr eller senare kommer att efterfråga. Jag ber att få yrka bifall i första hand till utskottets förslag och i andra hand till det yrkande som har framställts av herr Fridolfsson.
Herr talman! Vi har redan från vårt håll yrkat avslag på propositionen, och jag har inte för avsikt att förlänga debatten i denna fråga. Men det är en sak som jag vill peka på i detta sammanhang. I motionerna 1: 568 och II: 745 har vi tagit upp det nära sambandet mellan bostadsbyggandet och de servicehus, som måste finnas i anknytning därtill. Det är ju så, att i nybyggda bostadsområden är servicelokaler lika nödvändiga som parkeringsplatser. Sedan flera år tillbaka uppför man butiksbyggnader friliggande. Det är mera rationellt ur varuhanteringssyn punkt, och det vore beklagligt om den 25-procentiga avgiften skulle betyda att man tvingas till mindre rationella lösningar när det gäller butiksplaneringen. Det vore ett steg tillbaka.

Jag yrkar alltså bifall till utskottets avslagsyrkande.

Herr talman! Frågan om de kyrkliga och frikyrkliga lokalerna har väckt stort intresse i denna debatt. Både i dag och i går har den diskuterats av flera talare. Det är närmast herr Fridolfssons i Stockholm anförande i natt som har uppkallat mig till några reflexioner.

Det finns emellertid anledning att nyansera sina uttryck betydligt mera än vad herr Fridolfsson gjorde. Jag misstänker att många av dem som nu lyssnar inte fanns i kammaren när herr Fridolfsson hade ordet ganska sent i går kväll, och därför skulle jag vilja rekommendera dem som har intresse för saken att mera utförligt ta del av detta hans yttrande. Låt mig nu erinra om några detaljer i herr Fridolfssons inlägg. Han fann bl. å. att inrangerandet av kyrkobyggen under avgiftsbelagt byggande var en onödig demonstration av regeringen. Vidare förklarade han att alla kristna medborgare och med dem sympatiserande anser investeringsavgiften vara helt orimlig. Jag skulle i anslutning till det sistnämnda påståendet vilja fråga herr Fridolfsson med vilken fullmakt han talar för hela Sveriges kristenhet. Proposition nr 10, säger herr Fridolfsson fortsättningsvis, lägger i dagen vilken negativ inställning socialdemokratien har till kristen verksamhet. Socialdemokratien har inte visat något större intresse för de kristna organisationernas samhällsnyttiga verksamhet, och propositionen är därför helt stilenlig, menar han vidare. Jag tror att dessa citat kan vara tillräckliga för att de ärade kammarledamöterna skall inse den ensidighet i synen på dessa frågor som präglade herr Fridolfssons resonemang. För övrigt har spörsmålet i dag tydligen följts upp i tidningen Dagen. Jag har inte haft tillfälle att läsa den, men på löpsedeln står: »Är socialdemokratien kristendomsfientlig?» Herr Fridolfsson hade också en del bekymmer när det gäller mig och andra i denna kammare som tillhör Broderskapsrörelsen. Han undrar hur vi egentligen såg på detta problem och hur vi skulle ställa oss. De bekymren tror jag att herr Fridolfsson kan lämna därhän. Jag vill i detta sammanhang säga, att det utfall som herr Fridolfsson tillät sig mot herr Svensson i Kungälv var ganska avslöjande. Jag skall nu lämna den del av frågan som herr Fridolfsson ägnat sig åt och i stället se på vad som skett på detta område, ty jag tror att det kan vara värdefullt. Jag skulle vilja nämna några siffror som visar vad som skett under de senaste åren. Som bekant har socialdemokratien haft ett avgörande inflytande på politiken i det här landet under avsevärd tid. Under åren 1954—1963 investerades sammanlagt 110 miljoner kronor i byggnader för frikyrkoändamål. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att här räkna upp de olika samfunden och deras andelar av totalsumman 110 miljoner, men är någon intresserad kan jag eventuellt återkomma härtill i en replik. När det gäller det kyrkliga byggandet har det under åren 1958— 1966 byggts i genomsnitt 10 kyrkolokaler årligen. Det är klart att man kan ha olika meningar om huruvida detta är ett stort eller litet byggande. Personligen kan jag inte finna att vare sig kyrka eller frikyrka har behandlats på något styvmoderligt sätt under dessa år. Självklart skulle väl alla önska att inte bara detta område utan även andra angelägna. områden hade kunnat tillgodoses ännu mycket mera. Men eftersom vi inte kan gå utanför de resurser som skall räcka till samhällets olika ändamål så måste vi, som här tidigare upprepade gånger har sagts, väga mellan olika angelägna ändamål. Den bild som herr Fridolfsson, och jag tyckte nog också herr Werner, i sina anföranden sökte ge kammaren, att regeringen, socialdemokratien, skulle ha tagit detta tillfälle i akt för att komma åt kyrka och frikyrka är icke överensstämmande med det verkliga förhållandet.

Det bör uppmärksammas att motionärerna inte har ansett att man skall släppa kommunerna fritt fram, utan vad vi har velat rekommendera är en restriktivare tillståndsgivning än den hittillsvarande. Man kan inte generalisera här, men ser vi på enskildheterna är det möjligt att man i vissa sammanhang kan peka på att tillståndsgivningen har varit alltför liberal. Jag vill alltså understryka vad som här tidigare, bl.a. av herr Johansson i Norrköping, har framhållits, nämligen att utskottsreservanterna har sagt att det är angeläget att dispensregeln inte tolkas alltför restriktivt. Utskottsreservanterna säger vidare, att det enligt utskottets uppfattning är angeläget att dispens medges där detta är påkallat av lokaliseringspolitiska och sysselsättningspolitiska skäl. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.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
Herr talman! Jag hade den känslan, vilken jag nu fått bekräftad, att de socialdemokrater som har en kristen anknytning tycker att denna fråga är besvärlig. Jag förstår dem. De sitter definitivt i saxen. Det kan inte vara lätt att inför alla de medborgare i vårt land som är kristet orienterade och deras sympatisörer göra gemensam sak med regeringen, vilken bevisligen har en mycket negativ inställning till denna stora väljargrupp. Herr Henrikson, som nyss var uppe, och ni andra representanter för Broderskapsrörelsen tillvaratar ju inte alls denna kategoris intressen. Ni talar om vad ni har gjort och vad socialdemokraterna har gjort för denna väljargrupp. Mig veterligt har det socialdemokratiska partiet inte skaffat pengar till eller byggt några frikyrkliga samlingslokaler, man stöder i stället helt och fullt statsrådet Sträng. Man talar om att där expropriation kommer att bli aktuell skall man vara generös nog att tillåta byggnation utan att vederbörande skall behöva betala investeringsavgift. När vi i natt debatterade denna fråga framhöll jag detta som helt självklart. Herr Henrikson gav mig inte direkt en åthutning för att jag yttrade mig i natt, men det synes som om han ansåg det inte lämpligt. Jag kan inte förstå detta. Vi fick en reprimand av talmannen vid riksdagens avslutning i december månad därför att närvarofrekvensen inte hade varit vad den borde vara, Jag kan väl inte lastas för att de personer som säges vara intresserade av denna fråga inte var närvarande här i går kväll. Jag stod på talarlistan och bevakade frågan. Fördenskull ber jag inte på något sätt om ursäkt.

Herr talman! Till herr Henrikson vill jag säga att jag inte har uttalat mig om socialdemokratiens ståndpunkt när det gäller kyrklig och kristen verksamhet — det vet han själv. Jag talade med utgångspunkt från den proposition som är framlagd och som otvetydigt ger vid handen att kyrkliga lokaler betraktas som mindre nödvändiga och därför får ställas åt sidan. I gårdagens debatt ansåg herr Brandt att man inte har anledning ge dispens när det gäller kyrkliga lokaler. Sådana yttranden talar ju för sig själva.
Herr talman! Herr Fridolfsson säger att han inte känner till att socialdemokratien har byggt några frikyrkliga 1okaler och inte några kyrkliga lokaler över huvud taget. Det torde emellertid inte vara socialdemokratiens uppgift att sköta den saken. Här är det närmast fråga om det regerande partiets sätt att fördela resurserna i samhället. Jag känner inte till att vare sig herr Fridolfssons eget parti eller något av de övriga i riksdagen representerade partierna har ägnat sig åt kyrkobyggnadsverksamhet. Sedan vill jag säga att jag inte kan anse det vara bevis på en särskilt kristlig inställning att försöka dra sig ur ett sammanhang där vi alla är inlemmade: Vi måste som samhällsmedborgare vara beredda att solidariskt ta ansvaret och ta på oss de bördor som är nödvändiga för att vi skall kunna fullgöra gemensamma angelägna uppgifter. Man skall inte glömma bort bakgrunden till dettå förslag, nämligen den samhällsekonomiska situationen som nödvändiggör en avvägning. Inom ramen för en replik är det inte möjligt att närmare utveckla de frågorna. Men jag vill ändå säga att företrädare för kyrka och frikyrka som uppträder i talarstolen inte bör glömma bort dessa angelägna frågor i en sådan här seriös debatt.
Herr talman! Jag sökte i går med några få enkla ord visa att det finns en viss principiell skillnad mellan kyrkbyggen inom de kristna samfunden och andra byggen. Herr Kellgren förordade en så enkel teologi som denna: Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Ja, herr talman, det vill vi göra, och det skall vi göra — det är riktigt att göra det. Men det är när kejsaren vill ha 25 procent mer än vad honom tillkommer som vi reagerar. Det rör sig här om frivilligt insamlade medel till kyrkbyggen som redan har beskattats i vanlig ordning av stat och kommun, Det är vad jag kallar kejsarens tribut, och mot det är ingenting att invända. Men vi vill inte vara med om att riksdagen den 23 feb ruari ger kejsaren rätt att därutöver iutta en straffskatt på frivilligt insamlade medel på 25 procent. På den punkten kan vi inte inse att man för ett riktigt resonemang. Vi har ställt oss solidariska till restriktioner och ingrepp då landets väl har krävt det. Men när det nu, sedan man ute i de olika kristna samfunden kanske under lång tid samlat in medel i form av frivilliga gåvor för att få en möjlighet att bygga tidsenliga lokaler, plötsligt kommer en sådan här förordning som stoppar dessa byggen måste vi säga ifrån hur vi tänker och ser på det hela. Jag vill också framhålla att Broderskapsrörelsens medlemmar har solidariserat sig med oss när vi reagerar mot att denna skatt pålägges sådana kyrkbyggen som måste komma till stånd därför att församlingarna annars stått husvilla. De har kanske på grund av stadsplanering och andra orsaker fått lämna sina gamla lokaler. Det har de funnit sig i. Under tiden har man arbetat och samlat in pengar för ett nybygge. När man sedan står färdig att sätta spaden i jorden, så kommer nu denna skatteförordning. På den punkten har Broderskapsrörelsens medlemmar som sagt ställt sig solidariska med oss. Jag har gärna velat säga detta i denna debatt.
Herr talman! Herr Henrikson sade att det inte är socialdemokraternas uppgift att bygga kyrkolokaler. Men på mig verkar det — och det är mycket förvånande — som om socialdemokraterna har tagit som sin uppgift att stoppa kyrkobyggen.

' Herr talman! Då jag nu för första gången tar till orda i denna ärevördiga församling är det närmast för att i någon mån motivera en av de kanske blygsammaste motioner som någonsin väckts i denna kammare. Som modest nybörjare har jag också föredragit att begära ordet som nära nog siste talare i debatten. Jag skall inte argumentera i den stora avgiftsfrågan utan bara kort och gott instämma i den kritik som här riktats mot propositionens avgiftsförslag. Jag vill begränsa mig till att omnämna vad som i vår motion nr 202 har berörts. Vi hemställer att riksdagen — för den händelse Kungl. Maj:ts proposition nr 10 skulle vinna riksdagens godkännande — måtte besluta att kyrkliga byggnadsarbeten som föranletts av åtgärder från stat eller kommun skall undantas från skyldighet att erlägga den 25-procentiga investeringsavgiften. Det gäller här en grupp människor som har att helt och hållet finansiera sina byggnader med pengar som medlemmarna tillskjutit, ofta genom — som sagts här vid flera tillfällen — stora uppoffringar på andra områden. Det har visserligen invänts att man har möjlighet att vänta 18 månader med byggnationen, men tyvärr är det inte så enkelt. I många fall väntar givetvis församlingar då de själva har möjlighet att bestämma över sina göranden och låtanden framöver. Vad vi i motionen har pekat på är sådana fall där församlingarna inte själva har haft att bestämma, utan där det allmänna har försatt dem i en sådan situation att de måste bygga. En ganska omfattande filantropisk verksamhet bedrivs av en del av dessa församlingar, och denna verksamhet blir stoppad om man inte kan fortsätta en planerad byggnation. Vi har också, som omvittnats här vid många tillfällen, barnoch ungdomsverksamhet till erkänt stort gagn för vårt samhälle. I motionen har vi, som jag förut sade, begränsat oss till att tala om de kyrkliga byggnader som kommer i kläm på grund av åtgärder från det allmännas sida, Det är så långt jag kan förstå en mycket liten sak i detta stora sammanhang. Vad jag här framhåller betyder ingalunda något annat än att jag givetvis är motståndare till propositionen som helhet. Jag har med dessa ord bara velat peka på en av de orättvisor som blir en följd av investeringsavgiften. Jag kan i detta sammanhang inte låta bli att uttrycka min förundran över den cynism som herr Kellgren lade i dagen här. Herr Axel Gustafsson i Borås har redan varit inne på detta ämne i ett bemötande. Herr Gustafsson, som ju är en mycket vänlig och snäll människa, var t.o.m., så snäll att han tog med en del som herr Kellgren inte sade då han citerade bibelstället. Herr Kellgren sade kort och gott: Ge kejsaren det kejsaren tillhör. Han sade inte: Ge Gud det Gud tillhör. Det är ju faktiskt så att förslaget inte vill ge kejsaren det kejsaren tillhör, utan att man skall ta 25 procent från det Gud tillhör och ge det till kejsaren. Så blir enligt mitt sätt att se resultatet av detta förslag. Jag vill, herr talman, inskränka mig till att peka på syftet med den motion vi har avlämnat. Jag är samtidigt klar över att vissa formella brister föreligger. Motionen borde ha innehållit förslag till lagtext. Detta gör att jag begränsar mig till att säga att jag kommer att rösta för de motioner som i sina motiveringar går längre än vad vi har gjort i vår motion.

Herr talman! Jag ber nästan om ursäkt för att jag tar till orda på slutet av denna debatt, men vissa skäl gör att jag ändå vill yttra mig. Först vill jag harangera den föregående talaren, som ju tillhör bohuslänsbänken och som har hållit sitt jungfrutal. Jag hoppas att vårt samarbete här i riksdagen kommer att bli gott, även om vi ibland kanske kommer att hamna på olika linjer. Vidare vill jag beklaga att herr Zetterberg inte är här i dag och kan delta i denna och andra debatter. Investeringsavgiften avses ju beröra även kyrkobyggen, och det har frågats var Broderskapsrörelsen står i denna fråga. Jag kan i stort sett hänvisa till vad herr Henrikson yttrat. Jag har inte några fullmakter och inte några uttalanden att falla tillbaka på, utan kan endast anföra några personliga synpunkter. Först skulle jag vilja slå fast att förslaget avser en rad byggnadsobjekt, nämligen bensinstationer, bilverkstäder, parkeringshus, butiker, kontorsoch banklokaler, kommunala förvaltningsbyggnader, kyrkliga och andra samlingslokaler, nöjeslokaler, sporthallar och idrottsanläggningar samt vissa större fritidshus. En fråga som jag anser bör ställas både till mig och till andra som företräder en kristen opinion är denna: När man kommer i en situation då det krävs vissa inskränkningar, har man då rätt att säga att vårt område är så heligt att det måste göras undantag för det? Vi får inordna oss i ett samhälle och anpassa oss efter dess yttringar. Därför tycker jag att helhetssynen är nödvändig även för den som har ett speciellt intresse. Många av kammarens ledamöter kommer i samma slags intressekollision vid behandlingen av andra ärenden. Många av oss tillhör motororganisationer, för att nämna ett exempel från ett helt annat område. Dessa uttalar kanske sig emot skatt på bilar, men när vi sitter här i kammaren godtar vi en sådan skatt. När vi är valda till riksdagsmän måste vi ju ha helheten som grundval för vårt synsätt. Jag vill hänvisa till vad herr Gustafsson i Borås sade i fråga om dessa ting. Frikyrkor och kyrkosamfund har fått foga sig i gällande restriktioner. Han och jag är väl ganska eniga, även om vi just i detta avseende hamnat på olika linjer. Också den borgerliga oppositioen menar ju att det skall ske inskränkningar. Några ledamöter har begärt undantag för kyrkliga byggen. Trots att jag själv är bekännande kristen har jag svårt för att instämma i en sådan begäran. En allmän synpunkt på problemkomplexet är att vi, när vi bygger nya samhällen, inte får göra detta på ett sådant sätt att det till slut blir »sneda» samhällen. Det fordras mycket utöver bostäder — fritidslokaler och samlingslokaler. Dit hör naturligtvis även kyrkorna; det ingår i våra rättigheter att ha tillgång till kyrkolokaler. Men under en speciell period — och det är klart angivet att det gäller en tidrymd på ett och ett halvt år — kan vi få lov att lugna ned oss och främst inrikta ansträngningarna på planering. Självfallet är jag på det klara med att det kan bli bekymmer, men de får i detta som i andra fall fördras med jämnmod. Jag vill slå fast några ting i reservationen som jag finner väsentliga. För det första är investeringsavgiften — såsom tidigare framhållits — tidsbegränsad. Detta står klart angivet. För det andra är det inte fråga om ett idiotstopp eller totalstopp, utan dispens skall kunna ges i vissa fall. — Här kommer den motion, som herr Åberg och jag väckt, in i bilden. När en kyrka t.ex. måste flyttas på grund av stadsplaneändring eller beroende på att en väg måste gå fram där kyrkan befinner sig anser jag det ganska självklart att dispens måste lämnas för byggande vid sidan om den ursprungliga platsen eller på annat ställe. Jag tolkar faktiskt reservanternas skrivning på den punkten så att ett sådant förfaringssätt blir naturligt. För det tredje skulle jag vilja uppehålla mig något vid frågan om de nya stadsdelarna, vilka också omnämns i reservationen. Jag kan mycket väl förstå att man inte i nuvarande läge kan bygga kyrkor för 1, 2 eller 3 miljoner kro nor, men på senare tid har s.k. vandringskyrkor kommit in i bilden. Dessa kostar cirka 160 000—170 000 kronor. De tillverkas inte i storstadsregionerna utan på annat håll i landet, t.ex. Smålands Anneberg. En dylik kyrka kan sättas upp i en ny stadsdel till dess man får en annan kyrka, varefter den flyttas till annat ställe. Jag skulle önska — jag hoppas att jag i detta avseende tolkar reservationen rätt — att dispens också kommer att kunna lämnas för dylika kyrkor. För det fjärde bör dispens lämnas för byggnader som uppföres med bidrag från allmänna medel, vilket också reservanterna anför. Många ungdomslokaler i våra församlingar byggs t.ex. med medel från allmänna arvsfonden. Under den senaste tioårsperioden har givits över 11 miljoner kronor till sådan verksamhet. Det är alltså ganska viktigt att dispens också kan lämnas i sådana fall. Ja, herr talman, om jag nu är den siste som talar i detta ärende hoppas jag att min tolkning av reservationen är riktig och att vi med gott mod kan rösta på den.

Herr talman! I min förra replik sökte jag ge herr Kellgrens citat ur bibeln dess ursprungliga form, vilket jag tycker är riktigt. Han bröt citatet på mitten och sade: Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och åt den andre eller honom det övriga. Vilken term han nu använde kan jag inte säga, men jag måste fatta det så att »den andre» eller »honom» måste syfta på sista delen av citatet. Något annat kan det inte syfta på. Herr Svensson i Kungälv erinrade om att man i reservationen säger att kyrkor som har måst rivas på grund av krav från samhället skall dispensvägen befrias från den 25-procentiga skatten. Herr talman! Det vore nyttigt om detta finge fastslås riktigt här i kammaren. Jag tar mig friheten att tolka herr Svensson så, att hans uppfattning är riktig. Det skulle innebära att t.ex. den göteborgsförsamling jag talade om i går och den församling i Huskvarna jag nämnde skulle vara tillförsäkrade dispens från investeringsavgiften.

Det kan låta säga sig, och det låter onekligen både känsligt och för många riktigt att man vill låta bostäderna gå före kyrkorna. Personligen har jag yrkat avslag på propositionen i dess helhet, och jag är lika stor motståndare till ekonomiska sanktioner mot idrottsanläggningar som mot kyrkor. Jag anser det emellertid felaktigt att sätta upp bostäderna och kyrkorna som motsättningar till varandra och att vädja till de kristna människorna om det offer det innebär att avstå från ett byggande för kyrkliga ändamål, eftersom det skulle vara viktigare att ungdomen får bostäder än att den får t.ex. ungdomslokaler i anslutning till kyrkor, idrottsanläggningar eller vad det nu kan vara fråga om. I Göteborgs stad finns det fyra gamla träkyrkor som uppfördes på 1800-talet. Man vill nu bygga en enda ny kyrka; det anses rationellt att på det sättet få en kyrka i stället för de fyra gamla. Man har betalat 2 miljoner kronor för tomt, för projekteringskostnader och evakuering. Till detta skall nu komma en ekonomisk sanktion på ungefär 2,5 miljoner kronor, vilket det blir omöjligt för de fyra sammanslagna församlingarna att betala. Jag förmodar att herr Kristenson menar att det är ett fint offer om församlingarna avstår från detta byggande. Men på dessa fyra gamla platser kan ändå inga bostäder byggas så länge församlingen inte fått bygga sin nya kyrka. Först sedan man kunnat bygga den nya kyrkan kan de fyra gamla platserna bli lediga för uppförande av bostäder. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg säger i ett uttalande om saken, att om församlingen inte kan färdigställa nya lokaler för sin verksamhet utan tvingas fortsätta i nuvarande fastigheter under längre tid, riskeras att förseningar uppstår med förnyelsen av nämnda stadsdelar. Stadsbyggnadskontoret vill därför understryka vikten av att församlingen får igångsättningstillstånd för den planerade bebyggelsen. Detta uttalande gjordes i december 1965. Till detta har herr Henrikson nu senast nämnt att frikyrkorna under åren 1954—1963 byggt för omkring 110 miljoner kronor. Jag förmodar att han därmed menar att detta är mycket pengar och att frikyrkorna redan under en lång period investerat stora summor och därför väl borde vara nöjda. Den svenska frikyrkorörelsen, som är ungefär 100 år gammal, är rent historiskt sett inne i en situation, i vilken det blir nödvändigt med en nybyggnadsperiod, därför att de gamla kyrkor som byggdes på 1800-talet är uttjänta och inte går att använda. I denna progressiva nybyggnadsperiod skall man alltså straffas med en extraskatt, med ekonomiska sanktioner. Detta anser jag vara ytterst beklagligt. Jag har lyssnat till vad Broderskapsrörelsens representanter har sagt, och jag har även lagt märke till de undantag som de tänkt sig för kyrkor som kommer i kläm på grund av det allmännas insatser. Jag kan mycket väl uppskatta denna inställning, men jag anser den vara långt ifrån tillfredsställande och tillräcklig.

Herr talman! I debattens slutskede har vi haft tillfälle att lyssna på några företrädare för den kristna livssynen. En av dessa, herr Gustafsson i Borås, betraktade den föreslagna investeringsavgiften som ett angrepp på de frivilliga insatserna inom de religiösa samfunden. Jag tror att vi, ärade kammarledamöter, skall ha klart för oss att det knappast finns någon i denna lokal som inte betraktar de frivilliga insatserna på alla håll i samhället som utomordentligt betydelsefulla. Jag är den förste att understryka hur viktigt det är att människor i religiösa, politiska och andra ideella organisationer medverkar till den utveckling av förhållandena i samhället som de önskar se. De bidrar därmed till att fördjupa folkstyret och till att skapa ökad aktivitet i vårt samhälle. Herr Gustafsson i Borås har emellertid tydligen inte uppfattat att vi befinner oss i en sådan situation, att vi måste överblicka folkhushållets samlade investeringsresurser. Vi måste försöka fördela dem och använda dem på ett ur ekonomisk synpunkt så gynnsamt sätt som möjligt i en tid då arbetslöshet hotar människorna och då bostadsbristen på många håll i landet är utomordentligt allvarlig. De ärade kammarledamöter som har kritiserat delar av propositionen eller hela propositionen tillhör grupper som ivrigast kritiserar regeringen och socialdemokratien för bostadsbristen och för att industrien inte skulle ha fått de möjligheter att utvecklas som näringslivet önskar. Hur skulle det vara om man i en sådan situation som den nuvarande försökte att ett ögonblick se bort från de personliga intressena hos den grupp i samhället som man företräder för att överväga om det inte är klokt att under en ganska kort övergångstid försöka åstadkomma en sådan resursanvändning att de mest påtagliga bristerna blir avhjälpta? Jag tror att det skulle ge denna debatt mera värde, om vi inte försökte beskylla våra motståndare för att ha illvilliga avsikter, i detta fall mot de frivilliga insatserna i de religiösa organisationerna. Herr talman! Jag begärde ordet och förlängde kammardebatten med dessa minuter för att understryka, att det inte finns något planlagt angrepp av detta slag i Kungl. Maj:ts proposition utan att det helt enkelt rör sig om ett försök att under en kort övergångstid på ett bättre, effektivare och mera gynnsamt sätt utnyttja våra tyvärr begränsade investeringsresurser.
Herr talman! Jag reagerar mot herr Källstads yttrande, och jag har begärt ordet eftersom samma synpunkter, nämligen att det skulle röra sig om en straffskatt, har förekommit i tidigare yttranden. Det är inte det som det är fråga om. Det är fråga om så att säga att förhindra att sådana byggen som anses oprioriterade kommer till stånd under denna period. Jag kan inte tänka mig att någon i ansvarig ställning i en församling eller annorstädes ger sig till att bygga, om han skall betala 25 procent i extra avgift. Det skulle jag som styrelseledamot i en församling aldrig tillåta mig, utan jag skulle säga: Låt oss nu planera under denna period om ett och ett halvt år, och sedan kan vi säkerligen sätta i gång!
Herr talman! Jag har i mitt huvud anförande i går först och främst tagit upp en sektor. som berörs av denna skatt. Mycket av vad jag har sagt skulle givetvis kunna tillämpas även på andra sektorer. Jag skall i så fall gärna gå med på att det finns många aspekter att lägga på hela denna problematik. Nej, herr Alemyr, vi har inte tappat bort den samhälleliga totalsynen. Jag tror mig kunna säga det. Jag söker i alla sammanhang foga in allting just i den totala samhällssynen, men vi kan inte inse att det är riktigt ur någon som helst synpunkt. att på frivilligt under många år insamlade medel lägga en skatt på 25 procent just när medlen skall användas. Det kan inte vara riktigt att göra så. Vi menar att det är att gå för långt.

Herr talman! Jag har under många timmar följt debatten och suttit och undrat om man från borgerligt håll skulle komma med ett samlande alternativ till det förslag som nu föreligger från regeringens sida. Jag har noterat att det har kommit massvis med avslagsyrkanden och massvis med förslag om undantag från den föreslagna investeringsavgiften. Men ännu har inget förslag fötts som markerar en samlande borgerlig syn på hur man skall lösa den omfördelning av de samhälleliga resurser som finns att tillgå i vår fortsatta planering. Och ändå vill jag påminna kammaren om att flera av ledamöterna 1965 uttalade att vi skulle bygga en miljon lägenheter under den kommande tioårsperioden, en period som skulle sträcka sig från och med 1965 till och med 1974. Vi har under de två år som gått av dessa tio kunnat bygga 185 000 lägenheter. Vi har en målsättning för 1967 på 90 000 lägenheter. Det innebär att det är nödvändigt att göra en omfördelning, att satsa mera på det egentliga bostadsbyggandet. För att göra det måste man minska volymen av det som vi kallar för den oprioriterade delen av byggnadssektorn. Jag har velat säga detta, herr talman, därför att den svaghet som man har demonstrerat och den orkeslöshet på borgerligt håll som vi ofta möter när det gäller att åstadkomma en planering som gagnar samhället har tagit sig särskilda uttryck i den här debatten. Det har tydligt kommit fram att man hellre ikläder sig rollen som kritiker av det socialdemokratiska bostadsbyggandet än man lägger fram realistiska förslag om hur man skall åstadkomma en utökning av detta byggande. Det är kanske ingen Överraskning, men jag vill notera ati detta är slutresultatet av de borgerliga partiernas framträdande i diskussionen.

Herr talman! Jag har varit med i debatten så länge att jag vet att man brukar kräva en konkretisering när man vill bemöta lämnade uppgifter. Herr Gustafson svarade med något som vi är vana vid i andra kammaren, nämligen en fras. Det kan man kanske göra på folkpartiets möten, men det duger knappast i Sveriges riksdag.
Herr talman! Jag ville vara kortfattad i debattens slutskede, men jag kan vara mera utförlig också. När herr Lindkvist säger att han saknar en samlande motivering kan jag hänvisa till majoritetsutlåtandet som finns i det sammansatta utskottets betänkande. Beträffande <bostadspolitiken och andra områden har vi lagt fram konkreta förslag. Det är kanske lämpligt att komma ihåg det i en debatt som denna.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av att herr Källstad tog upp några av de tankegångar jag redovisade i går kväll. Jag tror att han — medvetet eller omedvetet — har misstolkat mitt uttalande. Jag sade att propositionen om investeringsavgift inte avser att straffbeskatta de pengar som medlemmar i religiösa samfund har offrat. De som har uttalat sig så om den saken har tydligen dåligt förstått andemeningen i propositionen. Syftet med propositionens förslag om en 25-procentig investeringsavgift är nämligen att man skall uppskjuta s.k. oprioriterade byggen med ungefär ett och ett halvt år.

Det är på det sättet man bör uppfatta propositionen. Finansministern har ju inte räknat med att det skall inflyta några stora belopp till statskassan. Han tror att alla de, som haft för avsikt att bygga under denna tid av ett och ett halvt år, skall avstå därifrån. Han har på inkomstsidan bara tagit upp 1 miljon, och han säger själv att den summan mera är symbolisk. Skulle han ha gissat rätt, så att det kommer in 1 miljon, betyder det att byggkostnaden uppgår till 4 miljoner. Det innebär att det inte är många som bygger och betalar investeringsavgiften, och då tror jag också att de religiösa samfunden avstår från att bygga samlingslokaler. Herr Källstad säger att det i Göteborg finns fyra träkyrkor från 1800-talet. Det är kanske fyra för mycket — jag beklagar de församlingsmedlemmar som skall vistas i dessa gamla och dåliga kyrkolokaler. Men det finns samtidigt 18 000 saneringsmogna lägenheter i Göteborg, och om man skulle avstå från att bygga fyra kyrkor skulle i stället byggnadsarbetarna kunna flyttas över till arbetet med att sanera en del av dessa 18 000 lägenheter. Jag förstår mycket väl att herr Källstad kommer att begära ordet efter mig, och jag skulle därför vilja ställa en fråga till honom: Är alla dessa kyrkor som vi i dag har i Göteborg och på andra ställen fyllda till 25 procent, till 50 procent eller till bristningsgränsen? Är de fyllda till bristningsgränsen, då skall jag gärna gå med på att det finns ett behov av att bygga nya kyrkolokaler, så att alla de som vill delta i religiösa sammankomster också skall få plats. Men jag tror inte att det är på det sättet att man fyller de nuvarande kyrkolokalerna, och då kan man nog uppskjuta kyrkobyggandet i ett och ett halvt år. Det har framställts här i debatten som om socialdemokratien vore särskilt fientligt inställd mot kyrkobyggande. Jag tror inte det kan på något sätt bevisas. I stället kan det väl bevisas — folk får tycka om det eller inte — att det dock under 1960-talet har byggts flera kyrkor i vårt land än under någon annan period. Alldeles klart är väl att ingen i denna kammare skulle säga nej till att släppa fram ett bygge av en kyrklig samlingslokal, om det bygget i och för sig hjälpte till att lösa några bostadssociala problem i landet. Då skulle ingen vilja ha restriktioner för kyrkolokaler. Herr Källstad kan nog inte heller säga att ett kyrkobygge skulle lösa de bostadssociala problemen. Jag tror att ju fler kyrkor vi bygger med nuvarande knapphet på arbetskraft, desto större sociala problem kommer vi att få. Detta är väl ändå inte de aktivt religiösa människornas mening att åstadkomma. Det är beklagligt att i den här debatten, och det har hänt förr i viktiga frågor, de borgerliga kristna här i kammaren tar religionen till hjälp som ett slagträ mot regeringen, när regeringen går att bedöma en stor och viktig samhällsangelägenhet. Jag förstår ert partipolitiska nit och att ni är samvetsgranna politiker, men var och en av oss är ju med i en mängd olika föreningar vid sidan om det politiska parti vi är engagerade i. Skulle ni vid varje tillfälle, som vi skall fatta beslut i stora samhällsangelägenheter, dra in små egoistiska problem tycker jag att ni gör de religiösa värdena en björntjänst. Uppträd här i stället som ärliga och riktiga partipolitiker! Det skulle ni vinna stor respekt för. Men när ni tar de kristna värdena till hjälp i en politisk fråga, anser jag att ni handlar fel. Det finns många ungdomar som i dag önskar att det skall byggas fler bostäder. Det kan vara ungdomar som kommer från religiösa hem och det kan vara ungdomar från andra hem. De tvingas att ha sin samlevnad ordnad på olika sätt — ibland på sådant sätt som kristna anser vara omoraliskt, men ungdomarna lever ändå så. Låt oss nu avstå från att bygga kyrkolokaler under en kort tid så att den ungdomen delvis kan få bostadsfrågan ordnad. Då tror jag ni är riktigt kristna.

Herr talman! Jag tillhör verkligen inte dem som använder religionen som ett slags tillhygge i de politiska diskussionerna, men här står vi inför ett faktiskt läge som innebär att kristna människor kommer att bli hemlösa och husvilla. Den föreslagna investeringsavgiften är ju mycket riktigt som herr Kristenson sade avsedd att sätta stopp för byggande av kyrkor under i varje fall ett och ett halvt år. Den är prohibitiv d. v. s. den är hindrande och förbjudande, men det finns mängder av människor i det här landet som menar att det är viktigt med kyrkor. Varför skulle de då avstå från att bygga dessa loka ler? Varför skall de bli hemlösa och husvilla? Efter ett och ett halvt år säger herr Kristenson kan de bygga kyrkor. Under den tiden har det emellertid hänt en hel del med penningvärdet. Då har allting med mycket stor sannolikhet blivit dyrare, vilket betyder att man förlorat kanske 10 till 20 procent på inflationen. Vidare vill jag understryka att behovet av kyrkolokaler avgöres av medlemmarna i respektive kyrka eller samfund. Vad Göteborg beträffar är den staden en av landets mest kyrksamma orter. Vi får till slut säga som finansministern gjorde i går: Det är fråga om ekonomiska sanktioner. Det är dessa sanktioner, bl.a. mot de kristna som har planerat sina kyrkobyggen, som jag och många med mig går emot.